Herr talman! Lahja Exner sade i sitt inledningsanförande att vi hade endast fem gemensamma reservationer på den borgerliga sidan. Jag vill fråga Lahja Exner: Vem skall ni luta er emot för att få igenom era förslag, när ni är så konsekventa att ni inte kan ställa upp på ett enda av våra förslag utan skall spara till kommande år som vanligt? Detta drabbar de svagaste på arbetsmarknaden. Ni vill inte lösa några frågor här i riksdagen. Jag vill också ställa en annan fråga. 20 96 i egenavgift år 1974 när det gäller A-kassan; vad var det för fel på det beslutet som socialdemokraterna tog, Lahja Exner? Kan vi inte vara eniga på den här punkten i varje fall? En annan fråga gäller arbetslöshetskassan. Det är människornas rätt att vara med i A-kassan utan att vara anslutna till någon facklig organisation. Men exemplen är många på hur enskilda människor har trakasserats och haft avsevärda svårigheter att få bli medlemmar i A-kassan. Att servicen till dessa människor — när de omsider kanske blir medlemmar — är bristfällig är inte heller någon hemlighet. Den servicen måste förbättras. Ni går med skygglappar för detta problem år efter år. Är det inte dags att ta itu med det nu? Ställer ni upp På allas frihet och rätt att bli medlem i A-kassan, även om man inte vill vara medlem i facket? Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan. Vidarle: Kan Lahja Exner ta avstånd från arbetsmarknadsministerns påståendle att folkpartiet inte vill höja dagpenningen till 400 kr. per dag? Vi har faktitkt ställt upp på det, och det borde ni kunna bekräfta här i kammaren 87 Till sist beträffande de inbyggda verkstäderna: Det är en mycket positiv miljö i småföretagen i de allra flesta fall. Det finns en närhet till arbetsled på gotvert, ocn aet ninns en goa personng omvaranad I smaroretagen. Har de handikappade inte rätt att få chansen att jobba även i ett småföretag? Ni borde kunna ställa upp åtminstone på den här punkten. 'Ge mig ett svar i sista omgången på de här frågorna, Lahja Exner, så har vi kommit en liten bit på väg.
Herr talman! I min sista replik tänker jag beröra frågan om de handikappades situation på arbetsplatserna. Valet för de handikappade står faktiskt mellan arbete och pension. Det ekonomiska förhållande som finns mellan försäkringskassa och arbete gör att ca 30 000 handikappade står som sökande på arbetsmarknaden i dag. Men det kostar inte någonting — eller åtminstone mycket litet — för regeringen att se till att de kan få ett jobb i stället för att pensioneras. Många av dessa handikappade är unga människor, med vad det innebär att gå i förtidspension för en ung människa. Jag ser inte detta som en partipolitisk fråga, utan jag anser bara att det är märkligt att regeringen inte kan lösa det här problemet. Det finns inte heller några budgetmässiga skäl att hänvisa till för att inte skaffa jobb till de här personerna. Det är faktiskt litet svårförståeligt att regeringen inte tar nödvändiga initiativ för att göra livet bättre och meningsfullare för dessa människor.
Herr talman! Jag tycker det är väldigt fint med den humanistiska syn på utbildningen som Alexander Chrisopolous förde fram i sitt inledningsanförande.
Jag vill påminna om att repliken gäller Lahja Exner.
Herr talman! Jag tycker att det är nödvändigt med en humanistisk grundsyn över huvud taget i samhället. Jag undrar om regeringen har samma syn som vpk på arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om ett socialistiskt alternativ i arbetsmarknadspolitiken, och då blir man litet förvånad när man ser alla vpk-reservationer.
Herr talman! Lahja Exner har tidigare talat om att det inte firins något icke-socialistiskt regeringsalternativ när det gäller denna politik. Man ningen. Det finns som regel en positiv människa, en arbetskamrat eller nadspoliti Creeper Gå arbetsledningen, som står väldigt nära de anställda. De jobbar tillsammans en, m.m. YES Soäea M RA Sar [lt RUN — 6 NRA a ERE a avkräver oss en sådan samstämmighet. Den socialdemokratiska regeringen = Prot. 1986/87:94 kan på många punkter inte visa upp ett eget socialistiskt alternativ. Jag tycker 25 mars 1987 att man kastar sten i glashus. Det är nödvändigt att regeringen hädanefter presenterar ett socialistiskt alternativ i alla frågor, eftersom man avkräver andra ett borgerligt.

AE Herr talman! Jag tycker att det är litet beklagansvärt att vår moderate talesman här i kammaren har fastnat i den gamla diskussionen om att det är lönebildningen som är det allvarliga. Hon efterlyser våra långtidsvisioner, och erbjuder mig mycket generöst en chans att rehabilitera socialdemokratin i min slutreplik. Jag vill påminna om att lönebildningen bara är en del i kostnadsutvecklingen. Det gäller på detta område och på alla andra områden. I min slutreplik till Sigge Godin vill jag säga att jag visst tycker att det är bra att även de mindre företagen bereder plats för de arbetshandikappade. Men jag räknar även företag med tio eller tjugo anställda som småföretag. Bland sådana företag finns säkert exempel på anställda arbetshandikappade som mår mycket bra. De trivs där, och de får det stöd som behövs. Därmed vill jag inte generalisera. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen vill jag bara citera en artikel av Alf-Gunnar Svahn. Rubriken lyder: ”SAP-regering bra för A-kassorna”. Därmed måste han också mena att den är bra för alla som söker medlemskap i A-kassorna. Man har räknat ut att det skulle ha kostat 400 milj.kr. bara under ett enda år, alltså under 1985, om de borgerliga partierna hade kommit till regeringsmakten vid det senaste valet och deras alternativ till finansiering skulle ha fått gälla. Han skriver: ”Det skulle ha inneburit att Byggnads hade varit tvunget att höja avgiften med 23 kronor per månad och Bleckoch Plåt med 19 kronor per månad.” Detta är bara två exempel.

Herr talman! Utskottet avstyrker vår motion Ub229 med hänvisning till ett handlingsprogram som har antagits av AMS i februari månad. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att ta del av vad som sägs i programmet om utbildningen av vårdbiträden i den sociala hemtjänsten, eftersom programmet precis har kommit ut. Med vår motion har vi velat belysa det stora utbildningsbehov som finns hos vårdbiträden inom den sociala hemtjänsten och vilka utbildningsinsatser som måste göras. Vi har höga ambitioner och önskningar om att vi skall få vistas i vårt hem så länge som möjligt, oavsett sjukdom och handikapp. Vårdbiträdena är den viktigaste delen i den öppna vården för att vi skall kunna förverkliga denna önskan. Därför måste vi ge vårdbiträdena möjligheten att få den kompetens jobbet kräver. Många kommuner har stora problem med att rekrytera personal till den sociala hemtjänsten. Framför allt gäller detta utbildad personal. Av den 89 anledningen är det viktigt att stora utbildningsinsatser sätts in för redan anställda vårdbiträden. Det är bara att konstatera att ju längre vi väntar med att ge vårdbiträdena en utbildning som komplettering till deras erfarenhetsbaserade kunskaper, desto fler vårdbiträden lämnar sina anställningar och söker andra arbeten. Vi kan inte fortsätta med att föra över uppgifter som tidigare har utförts av välutbildad personal till en yrkesgrupp som alltför länge har undervärderats, bl.a. genom att man inte tillfört de resurser som behövs för deras nya arbetsuppgifter. I dag har vi 60 000 vårdbiträden i hemtjänsten. Vi behöver rekrytera 120 000 vårdbiträden fram till år 2000. Bara 30 96 av vårdbiträdena har i dag någon form av utbildning. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Nivån på en framtida utbildning bör ligga på en lägsta nivå motsvarande tvåårig gymnasieutbildning, exempelvis den sociala servicelinjen. För att tillgodose behovet av utbildning hos de redan yrkesverksamma vårdbiträdena måste tillgängliga yrkesutbildningar omsättas till utbildningsalternativ där man tar hänsyn till vårdbiträdenas arbetslivserfarenhet. Ett bra exempel på detta är den blockindelning av sociala servicelinjen som tillämpas inom komvux. Det kan vara svårt att kombinera utbildning med ansvar för hem och familj, och den anställde måste också på något sätt kompenseras för sitt inkomstbortfall. Ett bra exempel är AMU i företag för kommunala arbetsgivare. Där kan kommunen erhålla statsbidrag om de anställda är i utbildning med löneförmåner. Det är ett bra exempel på hur staten kan stimulera kommunerna till att öka sina utbildningsinsatser för redan anställd personal. I de flesta kommuner är utbildningen för personalen starkt eftersatt, och några långsiktiga utbildningsplaner är dessutom mycket sällsynta. Herr talman! Vi måste värna om att vårdbiträdena stannar kvar i hemtjänsten. Vi har ställt upp ett mål inom äldreomsorgen, att vi skall få vistas i vår hemmiljö så länge vi önskar, trots sjukdom och handikapp. För att klara detta mål måste vi ge vårdbiträdena förutsättningar att klara av sin nya roll. Här har utbildningen en mycket stor betydelse. Herr talman! Det är min förhoppning att det handlingsprogram som nu är utformat av AMS verkligen innehåller förslag till åtgärder som vi i vår motion pekat på.

Herr talman! I motion 1986 87:11, aktualiseras körkortsutbildningen för utvecklingsstörda. Orsaken till att vi motionerat är att vi menar att det krävs särskilt stöd och upplysningar till utvecklingsstörda som har för avsikt genomgå körkortsutbildning. Jag menar att det krävs särskilt stöd av både pedagogiska och praktiska skäl, liksom av ekonomiska orsaker. Den kostnad som en utvecklingsstörd har för att skaffa körkort kan bli både två och tre gånger så hög som för en normal körkortstagare. Eftersom det tidigare under många år samlats stora kunskaper vid AMU i Hedemora vad gäller körkortsutbildning av utvecklingsstörda, tycker jag att det borde vara angeläget att samla upp den erfarenhet och den kunskap som där finns för att utnyttja den i vidare bemärkelse. Jag menar att de utvecklingsstördas situation måste uppmärksammas särskilt vad gäller möjligheterna till körkortsutbildning. Erfarenheter och praktiska och pedagogiska kunskaper bör samlas på något eller några ställen i landet. Jag tror inte på det lämpliga i att det skall ankomma på varje länsarbetsnämnd att bedöma behovet av körkortsutbildning för utvecklingsstörda. Det måste ske en. mer övergripande bedömning inom de ramar som den samlade AMU utbildningen har. Jag är inte alls nöjd med den behandling vår motion fått i utskottet, men att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen inser jag är lönlöst. Min förhoppning är ändock den att man från AMU:s sida kan ta ett samlat grepp för att på bästa sätt hjälpa till att lösa frågan om körkortsutbildning för utvecklingsstörda.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1986/87:27 behandlar en rad olika frågor inom företagsbeskattningsområdet. De skatteproblem som har aktualiserats genom ett stort antal motioner är inte nya. De har varit kända under lång tid. Men mycket litet har gjorts för att åstadkomma förbättringar. 9” Utskottets majoritet gör det lätt för sig. Man hänvisar till 1980 års företagsskattekommitté och den år 1985 tillsatta utredningen om reformerad företagsbeskattning. 1980 års företagsbeskattningskommitté har lagt fram två betänkanden om den s.k. staketmetoden, dels för enskilda firmor, dels för handelsbolag. Vid den första remissomgången framkom betydande tveksamhet. När remissvaren kommer in på det senare betänkandet kan man förvänta sig att kritiken blir hårdare. Staketmetoden skapar nya problem och lämnar gamla olösta. 1980 års företagsbeskattningskommitté skulle också penetrera de svårigheter som företagsbeskattningens speciella fåmansregler skapar. Först nu — efter fyra år — har detta utredningsarbete börjat. Detta visar under vilka förhållanden framför allt den mindre och medelstora företagsamheten får arbeta. Rättvisa skatteregler och regler som inte missgynnar de mindre företagen är inte ett intresse endast för företagen och deras ägare utan för hela det svenska näringslivets utveckling. Ända sedan andra världskriget har man i Sverige gynnat de större företagen, medan de mindre, inte minst skattemässigt, fått leva i ett betydligt kärvare klimat. Sverige har också, i förhållande till sin storlek, ett stort antal framgångsrika multinationella företag, företag som ofta grundades i början av 1900-talet eller under mellankrigsåren. The Economist utropade för några nummer sedan Sverige till en ekonomisk paradox. Världens högsta skatter och världens största offentliga sektor hade inte skadat industrin, konstaterade tidskriften. Industrin hade, skrev The Economist, anpassat sig till externa chocker lika bra som i andra mer flexibla ekonomier. Visst. Men den engelska tidningen beaktade inte att det i första hand har varit de exportinriktade multinationella företagen som stått för anpassningen. Och det är inte så konstigt som det kan tyckas. Multinationella företag kännetecknas just av att de arbetar utomlands, i andra länder med annan och betydligt förmånligare skattelagstiftning m.m. Nej, den svenska företagsbeskattningen har framför allt varit oförmånlig för de mindre företagen och de företag som borde växa fram och bli nästa generation av storföretag. Koncentrationen inom det svenska samhället, som i mycket är en följd av högskattesystemet, har bidragit till att skapa våra regionala problem. De många motionerna till skatteutskottet visar att det finns många i riksdagen som inser vidden av de skadeverkningar som vår snåriga företagsbeskattning leder till för framför allt den mindre företagsamheten. Dess värre är inte den socialistiska majoriteten lika insiktsfull. I motionerna krävs lösningar på bl.a. följande typer av problem: —- Man önskar bättre och mera flexibla periodiseringsmetoder och större möjligheter till resultatutjämning över tiden. — Man önskar rättvisare regler vad gäller pensionering för egenföretagare och iakttagande av att överlåtelse av rörelse och jordbruk innehåller betydande moment av pensionering. — Man önskar rättvisare regler vid beskattning av fåmansföretag i förhållande till andra företag eller löntagare. — Man önskar bättre beaktande av särskilda branschers och företags speciella problem; det gäller dels sjöfartsnäringen, dels forskningsintensiv industri. Innan jag behandlar de aktuella reservationerna ber jag, herr talman, att få yrka bifall till följande reservationer: nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13, 14, 15, 16 och 17. Som jag redan inledningvis påpekat behöver vi i Sverige gynnsamma förutsättningar för en fortlöpande förnyelse av näringslivet. Kort sagt, vi behöver nyföretagare och nya entreprenörer. Med den höga beskattningen av fysiska personer är det svårt att spara ihop till ett startkapital. En företagare som riskerar sitt kapital och kanske förlorar 100 000 kr. av eget beskattat kapital har utomordentligt svårt att tjäna in samma beskattade belopp igen. Därför måste den enskildes satsning på riskkapital gynnas. År 1981 behandlades också första gången en motion om nyetableringskonto för egenföretagare. Motionen överlämnades till företagsbeskattningskommittén. Förslaget om nyetableringskonton har dröjt. Staketmetoden ger inga lösningar på det här problemet. Vi anser från moderat håll att riksdagen hos regeringen bör begära förslag om nyetableringskonton. Enligt gällande rätt får avdrag ske för framtida utgifter om dessa enligt god bokföringssed skall bokföras när de faktiskt uppkommer och betalas. Enligt bostadskommitténs utredning SOU 1983:47 skall ”framtida utgifter” få avdras skattemässigt, om dessa tagits upp i räkenskaperna och om den skattskyldige kan göra troligt att förpliktelser mot tredje man kommer att uppstå. Tyvärr har detta förslag inte gett upphov till en klar praxis — det har inte heller blivit någon lag — om vad som skall avses som ”framtida utgifter”. Enklaste sättet att lösa detta problem är att lagfästa bostadskommitténs förslag. Vi moderater beklagar att utskottets majoritet inte kunnat tillstyrka denna begäran i motion 1986/87:Sk384. Renägare har på grund av kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl åsamkats betydande svårigheter och tvingats till en onormal utslaktning av renstammen. Detta leder till onormalt höga inkomster och skatter för 1986/87. I en rad motioner har motionärerna begärt införande av renkonton för att ge renägarna möjligheter att sprida — och normalisera — sina inkomster på ett antal beskattningsår. Vi beklagar från moderat håll att utskottets majoritet av socialdemokrater och vpk-are inte kunde visa den generositet som en liten, utsatt grupp — de renskötande samerna — så väl behöver. Skulle man lägga samman ett företags vinster över företagets hela livstid skulle man säkert alltför ofta finna att företagandet gått med förlust totalt sett, särskilt om man räknar in beskattningseffekter. I många länder har man försökt rätta till nackdelen med beskattningsårets slutenhet på två sätt: dels genom att tidigare redovisade förluster får dras av från framtida vinster inom en viss given tidsperiod, dels genom att tidigare redovisade vinster får användas för att täcka senare års förluster. I Sverige är den första metoden tillåten, den s.k. carry forward-metoden. Den senare metoden, carry back-metoden, tillåts däremot inte enligt svensk skattelagstiftning. Detta är beklagligt. Carry back-metoden skulle öka företagens stabilitet mot förluster och konjunktursvängningar. Carry backmetoden skulle också utgöra ett neutralt och praktiskt instrument för resultatutjämning, inte minst i företag inom servicebranscherna. Från moderat håll beklagar vi utskottsmajoritetens negativism när det gäller att ge den mindre företagsamheten spelregler som främjar företagens stabilitet. Detsamma gäller utskottsmajoritetens negativa inställning till en i och för sig relativt obetydlig regeländring om överförande av investeringsreserv och resultatutjämningsfond från enskild firma till aktiebolag. Krångliga skatteregler skapar en god jordmån för kringgående av skatteregler. Staten gör i sin tur allt för att hindra sådana åtgärder från företagens sida. Tyvärr brukar alltmer detaljerade regler och allt fler särregler leda till att de lojala skadas. Så har också fallet varit med de gällande reglerna för förlustavdrag i fåmansföretag. Nu gällande regler stadgar att om aktiemajoriteten i ett fåmansföretag överlåts förloras rätten till förlustavdrag i bolaget. Denna regel återfinns i förlustavdragslagen och kom till för att stävja ett visst missbruk i s.k. skalbolag. De särregler som fåmansbolagen får leva under är skadliga. Förlustavdragslagen leder i inte så få fall till att rationaliseringar och rekonstruktioner av fåmansföretag försvåras eller omintetgörs. En sanering av ett företag fordrar nästan alltid ny ledning, i fåmansföretag då också nya ägare. Tidpunkten för ianspråktagande av allmän investeringsreserv samt tidpunkten för inbetalning av sådan reserv skapar en rad praktiska problem, som riksdagen bör undanröja. Så vill inte majoriteten. Även det är att beklaga. Man skulle här kunna ta bort vissa krångligheter. De små företagens pensionsproblem ger klara antydningar om diskriminering mot den mindre företagsamheten. När en egenföretagare betalar premier för en pensionsförsäkring får premieavdraget endast ske under rubriken Allmänna avdrag. Detta innebär att egenföretagaren måste betala arbetsgivareavgifter på sina pensionsförsäkringspremier. Detta står i strid med vad som gäller för andra löntagare och även för aktiva fåmansdelägare i aktiebolag. Denna orättvisa har påtalats under ett flertal riksmöten. Regeringen har dessutom trots krav från riksdagens sida inte lagt fram något förslag som skall undanröja den orättvisa som drabbar egenföretagarna. Regeringens handlande är förvånansvärt och klandervärt. Som jag redan i annat sammanhang påpekat skapar vårt skattesystem incitament för kringgående av skatteregler. Skärpta skatteregler skadar merendels de lojala skattebetalarna. Detta gäller inte minst de regler som blev följden av en av skatteutskottet tillstyrkt motion 1981 om egendomslivränta. Utskottet ville endast rätta till missbruksfallen. Resultatet blev att alla egendomslivräntor drabbades. Egendomslivräntan är en bra form för att garantera en mjuk generationsväxling och underlätta finansieringen för den som övertar ett företag. Det är faktiskt så att småföretagare många gånger har svårt att betala pensionspremier samtidigt som de har ett betydande kapital bundet i sitt företag. Detta kapital önskar man ju frigöra när det yrkesverksamma livet är över och pensionsåldern inträder. I utskottets skrivning sägs att företagare i dag har andra möjligheter för pensionering. Men företagarnas villkor är ofta sådana att de inte orkar med att betala pensionspremier under lång tid. Dessutom bör i sammanhanget kanske också beaktas att hustru som arbetat i familjens rörelse faktiskt var sambeskattad ända till 1977 och därför inte har kunnat sörja för sin pension. Att slå till med en generell regel för att komma åt ett mycket begränsat missbruk vid överlåtelser i samband med utlandsbosättning är både märkligt och skadligt. Vi moderater kräver i reservation 9 tillsammans med övriga borgerliga partier att egendomslivräntor skattemässigt skall behandlas efter de regler som gällde före lagändringen 1984. Ytterligare diskriminering mot småföretag finns i de särskilda reglerna om medhjälpande make och lön till barn i egen rörelse. Återigen träffar vi på en regel som drabbar kvinnorna värst. Det krävs att de skall arbeta minst 400 timmar per år, och det är 25 90 av full arbetstid. Det är en vanlig deltidstjänstgöring. Många kvinnor råkar ut för att inte få egen A-inkomst, vilket påverkar familjens beskattning men också kvinnornas ATP-poäng och ATP-år. Här kräver vi en ändring. En annan diskriminering är att hyresersättning från fåmansföretag till närstående skall beskattas, i vad gäller fritidshus, oavsett att motsvarande och liknande uthyrningar upp till 8 000 kr. är skattefria. En sådan regel vittnar om misstro mot företagarna och ett avsteg från principen att regler skall gälla lika för alla. Sjöfartsnäringen i Sverige har det svårt, och svårare kommer den att få det i och med att norrmännen inför ett öppet sjöfartsregister. Detta innebär att de ombordanställda beskattas efter sitt hemlands skatteregler. Norrmännen vidtar denna åtgärd för att rädda norsk sjöfart och stoppa utflaggningen. I Sverige görs ingenting. Sjöfartsnäringen kläms åt allt hårdare. Den sjöfart som bedrivs i form av partrederier har ytterligt svårt att klara sig på grund av trubbiga och dåligt anpassade skatteregler. Detta har påpekats under lång tid. Det har sagts att staketmodellen skulle lösa problemen, men det kommer den sannolikt inte att göra. Det är på tiden att 1980 års företagsbeskattningskommitté får tilläggsdirektiv om att snabbt utreda den här frågan. En annan sak som bör göras för partrederierna är att göra investeringsfonderna tillgängliga för dem. Vidare bör andelar i olika partrederier anses vara en och samma förvärvskälla. Förluster och vinster skall kunna kvittas mot varandra. För närvarande råder inte samma praxis hos olika taxeringsmyndigheter. Det leder till mycket skilda bedömningar i olika delar av landet. Det vore bra om det skapades klara regler. Det är beklagligt att utskottets socialistiska majoritet inte kan vidta en så enkel åtgärd för att förbättra partredarnas förhållanden. Det räcker inte att hänvisa till att vissa förändringar har gjorts. Sjöfartsnäringen och dess anställda behöver all den hjälp och all den lättnad i skattebörda den kan få för att kunna överleva i Sverige. Den formella bolagsskatten är i vårt land 52 20 av den beskattningsbara vinsten. Den reella beskattningen är dock ofta betydligt lägre. Enligt undersökningar gjorda av familjeföretagens skattedelegation är den betydligt lägre för våra storföretag än den är för den mindre företagsamheten, inte minst inom servicesektorn. I en partimotion från moderata samlingspartiet föreslås att bolagsskatten successivt skall läggas om så att framför allt möjligheter till fondavsättningar begränsas samt att skatten sänks. Detta skulle skapa två fördelar, nämligen att kapitalet blev rörligare och att de stora företagen inte gynnades på det sätt som sker och har skett inom bl.a. bilbranschen under senare år. Man har av regeringen fått tillåtelse att under fem år använda sig av framtida investeringsfonder, innan de ens har hunnit avsättas. Det är helt enligt reglerna och naturligtvis ett mycket stort stöd för en viss bransch. Olikheterna i den reella beskattningen tillsammans med selektiviteten i frisläppandet av investeringsmedlen skapar med all sannolikhet en felaktig investeringsstruktur i vårt land. Lägre bolagsskatt och mindre möjligheter till fondavsättningar skulle nog skapa bättre underlag för investeringsbedömningar och därmed bättre framtidsinvesteringar. Det är marknaden och inte politikerna i kanslihuset som skall avgöra vad företagens pengar skall satsas i. Skatteutskottets majoritet bestående av socialdemokrater och vpk inser naturligtvis inte faran med den selektiva näringspolitik som investeringsfonderna leder till. Att det finns problem har vi hört under dagens debatt. Skadeverkningarna ser vi redan i dagens låga tillväxt i Sverige. Den var enligt SCB:s i går publicerade siffror betydligt sämre än vad regeringen hoppats på. Dessa siffror borde faktiskt leda till eftertanke, inte minst med tanke på alla de detaljer i företagsbeskattningen som vi har att behandla i skatteutskottet. Att dessa frågor behandlats tidigare är ingen ursäkt för den senfärdighet som vi möter. Det brådskar faktiskt med att få en mer småföretagsvänlig beskattning.

Herr talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas fyrtiotalet motioner på företagsbeskattningens område. Det överväldigande flertalet av dessa motioner behandlar problem främst för de mindre företagen. I några av motionerna tas också upp grundläggande frågeställningar på företagsbeskattningens område. Innan jag går in på sakbehandling av de reservationer som är fogade vid betänkandet, vill jag gärna framföra några allmänna reflexioner kring ämnet. Den svenska företagsbeskattningen har ibland framhållits som ett mönster för vår omvärld. Sant är också att företagsbeskattningens uppbyggnad historiskt på ett verksamt sätt har bidragit till att hålla uppe investeringsnivån och därmed till att bygga ut svensk industri. När utskottsmajoriteten i betänkandets första mening nu skriver att det under det senaste decenniet har genomförts mycket betydande reformer inom företagsbeskattningen, skulle man lätt kunna förledas att tro att den svenska företagsbeskattningen i dag är helt up to date. Så är emellertid inte fallet. Tvärtom har bristerna under senare år kommit att framstå allt tydligare. Inledningsvis vill jag hävda att företagsbeskattningen i dag är i mycket stort behov av modernisering. Den formella bolagsskattesatsen på 52 Yo är vid en internationell jämförelse mycket hög. Vore det fråga om en effektiv skattesats skulle verkningarna bli mycket allvarliga. Genom att begagna det batteri av avskrivningsoch nedskrivningsmöjligheter som finns håller emellertid bolagen nere den effektiva skattebelastningen. Den formellt höga skattesatsen får därmed inte den allvarliga verkan den annars skulle ha fått för konkurrenskraften. Däremot uppstår andra, allvarliga snedvridningar, bl.a. i konjunkturbilden. Erfarenheterna har nämligen visat att skatteuttaget relativt sett är högt under dåliga år, dvs. under lågkonjunkturår, och lågt eller lägre under högkonjunkturår. Detta förklaras av att företagen under goda år begagnar de möjligheter till lageruppbyggnad och annat som står till buds och därmed håller nere skatten. Överhettningen under en högkonjunktur förstärks, och lågkonjunkturerna kommer också i sin tur att fördjupas till men för sysselsättningen. Dagens system bidrar också till en inlåsning av kapitalet i företag med historiskt god vinstutveckling. Skall Sverige hänga med som industrination, är det väsentligt att vi snarast får till stånd en ändring på denna punkt. Kapitalet måste bli mycket rörligare för att inte hindra den produktförnyelse och förändring utav företagets inriktning som marknaden kräver. De negativa konsekvenserna förstärks också utav dubbelbeskattningen på utdelningar. Till den formella skattesatsen om 52 Yo skall vinstdelningsskatten läggas. För aktuella företag ökar då skattesatsen till 58 ä 59 96. Jag tänker inte närmare gå in på vinstdelningsskatten, som egentligen innebär att vi för vissa företag har en trippelbeskattning av vinsterna. Från folkpartiets sida räknar vi självfallet med att statsministerns löfte till Bengt Westerberg vid debatten i Eskilstuna i onsdags kommer att innebära att en proposition med det snaraste läggs, med förslag att avskaffa vinstdelningsskatten för företag som inte uppvisar någon rörelsevinst. För enskilda firmor och handelsbolag är slutligen det nuvarande systemet närmast förödande genom att den vinst som sparas i företaget marginalbeskattas. En beskattning enligt staketmetodens princip måste därför snarast införas. Herr talman! Jag kommer därmed in på beskattningen av mindre och medelstora företag som drivs som handelsbolag eller egen firma. Det krävs inget djupare studium i ämnet för att konstatera att dessa i beskattningshänseende närmast konsekvent är missgynnade jämfört med de större företagen. Flertalet av de motioner som vi i dag behandlar har också sitt ursprung i detta förhållande. Orättvisorna är många. För oss inom folkpartiet framstår den socialdemokratiska attityden mot de mindre företagen som närmast obegriplig. Även i de mest hårdnackat socialistiska länderna har man under senare år omvärderat de mindre företagens betydelse. Som en följd av denna omvärdering har man, i stället för att förbjuda, snarare övergått till att stimulera bildandet av mindre företag. I Sverige gör socialdemokraterna tvärt emot. Här har man konsekvent hårdare regler för mindre företag än för större. Den yrkesman som vill pröva sin lycka genom att starta något eget kommer snart underfund med att han plötsligt betraktas som en suspekt skattefuskare eller skattesmitare, som måste omfattas utav en betydande kontroll. Allt enligt den socialdemokratiska inställningen. Reservationerna och motionerna utgör en illustration på detta. Låt mig ta några exempel. 16 år får inte uppbära och själva skatta för sin egen lön, utan deras lön skall läggas ovanpå lönen för föräldern. Det innebär att man får något underliga effekter. Om hårfrisörskans dotter får anställning hos specerihandlaren, är det inga problem. Då får dottern själv skatta för sin lön. Men vill hon arbeta hos sin mor och tillägna sig den kunskap som behövs för att en gång överta rörelsen, då går det inte längre. I reservation 10 behandlar vi medhjälpande make. Här finns en spärr, i form av en minimitid på 400 arbetade timmar, för att maken själv skall få tillgodogöra sig lön. I annat fall läggs denna lön ovanpå den andra makens inkomst och marginalbeskattas där. På samma sätt är det om verkstadsägarens fru tar anställning som snabbköpskassörska någonstans — då går det alldeles utmärkt att jobba hur många och hur få timmar som helst och själv skatta för lönen. Men i makens företag går det inte. Det är egentligen helt obegripligt varför man inte i makens företag skulle kunna skaffa sig den erfarenhet som naturligtvis är speciellt viktig i händelse av företagarens frånfälle. Då det gäller egenföretagarnas pensionsförsäkringspremier råder samma orättvisa. Här handlar det om en sådan petitess som att ändra lagstiftningen och låta företagaren göra avdraget på rörelsebilagan. Men inte ens denna mycket enkla lagstiftningsåtgärd kan man vidta, trots att man säger år efter år att den nuvarande ordningen är orättvis. Slutligen blir det kanske för den nystartande företagaren en överraskning, när han finner att han helt plötsligt, då han inte förmår att tillämpa hela den djungel av lagstiftning som finns, blir dömd till ett arbetsrättsligt skadestånd. Det skall då betalas med beskattade pengar, och han skall också betala socialavgifter på detta. I själva verket förföljer de här diskriminerande reglerna den som vill pröva lyckan in till det han har avvecklat företaget eller vill överlåta det till sina barn. Tidigare var det möjligt att göra överlåtelser utan några större bekymmer för dem som inte haft stora likvider att ta till genom egendomslivräntor. Det förbjöds våren 1984, och det är ofattbart att man måste ta till lagstiftning även i de fall där det faktiskt har en social betydelse. Från barnens introduktion i företaget t.o.m. att företagaren drar sig tillbaka har vi med andra ord diskriminerande lagstiftning. Erfarenheter från utlandet och även här hemma visar tydligt att det är i de mindre företagen som ny sysselsättning skall komma till. Jag skulle därför, herr talman, vilja fråga skatteutskottets företrädare i denna debatt: När skall ni överge den misstänksamma inställning mot svenska småföretagare som ni hittills har deklarerat? Att det inte kommer att ske här och nu framgår helt klart av det betänkande som vi har framför oss, trots att det på punkt efter punkt rör sig om rena rättvisekrav. Det skulle verkligen vara bra om vi kunde få besked om när ni tänker ta bort de här diskriminerande bestämmelserna. Herr talman! I reservation 1 begär de tre borgerliga partierna en utredning och ett förslag om rätt att vid inkomsttaxeringen sätta av medel till särskilt nyetableringskonto. Det är litet svårt att förstå att utskottsmajoriteten även på denna punkt måste gå emot. Om man inför en staketmetod, och det vill ju ni socialdemokrater, kommer det att innebära att den som driver företag får möjlighet att lågbeskattat eller obeskattat — hur man nu bestämmer sig — sätta av vinstmedel till kommande investeringar. Mot den bakgrunden är det väl ganska naturligt att man bereder även dem som inte driver företag samma möjlighet att lågbeskattat eller obeskattat sätta av medel för att starta företag. Alla svenskar borde väl ha samma villkor. Mot denna bakgrund är kravet på utredning och förslag ganska naturligt — eller hur, Bruno Poromaa? Herr talman! Folkpartiets ställningstagande i höstas att inte förorda ett omedelbart införande av ett renkonto var betingat av omtanke om samekulturen. Vi tvekade inför att införa en skatteregel, som skulle ha kunnat medföra oöverlagda neddragningar inom rennäringen. När frågan var uppe rådde en rätt uppjagad stämning, beroende på den osäkerhet som alla kände efter Tjernobyl. I dag tror jag att alla inblandade parter tänker klarare. Självfallet anser vi inom folkpartiet att det i dag är lika viktigt att slå vakt om samekulturen och rennäringen — ett inslag som, om det försvann, skulle göra vårt land fattigare. Redan i höstas påpekade utskottet möjligheten av att införa ett renkonto. När i dag bilden kring konsekvenserna av olyckan i Tjernobyl har klarnat, stöder vi från folkpartiets sida införandet av ett särskilt renkonto vid beräkning av inkomst av renskötsel. Herr talman! Svensk sjöfartsnäring brottas sedan många år tillbaka med allvarliga problem. Internationell överkapacitet och låga bemanningskostnader i vår omvärld, ofta med hjälp av statliga subsidier, har gjort konkurrensen mördande. Från folkpartiets sida ropar vi självfallet inte på statsstöd, men situationen är nu sådan att kraftfulla åtgärder måste till, och de måste komma snabbt. Som påpekats i folkpartimotionen, måste andelar i flera partrederier betraktas som en förvärvskälla, så att kvittning av överoch underskott kan ske. Även vid försäljningar måste, som vi har sagt i motionen, kvittning tillåtas. Den snabba tekniska utvecklingen, bl.a. datoriseringen, har inneburit att man nu talar om en utrustningskris i högskolan, en kris som också sprider sig till gymnasiet. Åtskilliga krav ställs i dag på att det svenska näringslivet skall bidra med medel till modern utrustning. Men så länge den gällande lagstiftningen inte gör det möjligt för företagen att få avdrag för bidrag till utbildning tvekar svensk industri att ge bidrag till en modern utrustning. Därför är det nu dags att utvidga förordningen om avdragsgilla bidrag till forskningsoch utvecklingsarbete till att även gälla utrustning för utbildningsändamål. Forskning och utveckling är nyckeln till våra framtida framgångar på , industriområdet. Därför menar vi att man vid sidan av stödet till högskola, universitet och gymnasier också skall införa det tidigare forskningsoch utvecklingsavdraget. Nu säger utskottsmajoriteten att stöd i den formen kan utgå först lång tid efter det att ett beslut om forskningsinsatser fattats, men så är det inte i praktiken utan precis tvärtom. Om man har ett FoU-avdrag vet man ju att man får avdrag redan när man står beredd att starta en forskning, vilket man däremot inte vet om man i stället skall ansöka hos statsmakten om att få ett bidrag. Det är ju ute i företagen som man vet vilken forskning som behövs. Inte blir väl forskningen bättre därför att man lägger beslutet hos politikerna, Bruno Poromaa? Herr talman! Det finns flera reservationer, men jag tänker inte gå in på dem alla utan nöjer mig med att här yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 och 17.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 27 behandlas ett stort antal motioner som berör företagsbeskattningen. Till betänkandet har fogats 18 reservationer, varav centern står bakom 10. Jag skall i huvudsak understryka motiveringen för dessa. Innan jag går in på reservationerna vill jag emellertid varna något för den kritik som riktas mot företagens nuvarande konsolideringsmöjligheter. Utan tvivel hade situationen för svenskt näringsliv varit än värre, om inte nuvarande avsättningsmöjligheter hade funnits när krisen inträffade på 70-talet. Visst kan det behöva göras förändringar — framför allt kanske man beklagar att inte mer av det som har konsoliderats i företagen har använts för investeringar — men förkasta inte ett system som har betytt och betyder så mycket för flertalet företag, inte minst för småföretagen! Jag tror att man skall vara försiktig när man dömer ut ett system, som vi har varit överens om tidigare och som — det är vi ändå i grunden helt medvetna om — har haft och har stor betydelse för svenskt näringsliv. I reservation nr 1 berörs frågan om nyetableringskonto. Centern har i flera år framställt krav på att möjligheter borde ges för ett sparande i nyetableringskonto eller, som det också kallas, privat investeringskonto. Genom att medge avsättning till ett sådant konto av obeskattade medel skulle man underlätta ett sparande för framtida investeringar. Systemet är egentligen ett inslag av utgiftsskatt, eftersom inkomsten inte beskattas förrän den konsumeras. Vid investering — som är avsikten — sker beskattning när det berörda projektet avyttras. För sparandet och för att stimulera ett nyskapande skulle etableringskonto eller privat investeringskonto ha stor betydelse. När vi nu har ett så stort behov av ökat sparande och av nya investeringar, är det ganska märkligt att inte regeringen kan medverka till ett sådant system. Trots positiva uttalanden av riksdagen år efter år görs ingenting från regeringens sida. Vad vi nu behöver är inte bara vänliga ord utan åtgärder, och det är åtgärder vi yrkar på i reservation nr 1. I reservation 3 ställer vi reservanter krav på införande av ett särskilt renkonto vid beräkning av inkomst av renskötsel. Genom den omfattande utslaktning av renar som sker på grund av Tjernobylolyckan drabbas en del renägare av onormalt höga skattesatser, och det finns starka motiv för att under dessa mycket extrema förhållanden skapa en bättre möjlighet till resultatutjämning. deklarerar sitt företag som fysisk person får anstånd tills han lämnar sin — Prot. 1986/87:94 deklaration. Jag kan inte förstå att det finns något sakligt skäl att motsätta sig 25 mars 1987 vårt krav på att samma regler skall gälla som nu gäller för fåmansföretag som drivs som enskild firma. Vi reservanter begär därför att regeringen skall framlägga förslag om en sådan ändring. I reservation 4 berörs partrederiernas ekonomi. Partrederinäringens ekonomiska läge är besvärligt, och något måste göras för att förbättra dess situation. Regeringen har aviserat en sjöfartspolitisk proposition, och vi förväntar att denna fråga tas upp i samband härmed. I reservation 8 berörs egendomslivräntan. Ett enigt skatteutskott begärde 1981 en lagstiftning i syfte att förhindra icke avsedda skattelättnader i samband med överlåtelser mot vederlag i livränta. Syftet bör, framhöll utskottet, uteslutande vara att söka komma till rätta med missbruksfallen och inte. att hindra eller försvåra överlåtelseformer som varit avsedda att underlätta generationsväxlingar eller att bereda en tidigare innehavare av ett företag en rättmätig pension. Nuvarande regler om egendomslivräntor är så utformade att de i praktiken innebär att egendomslivränta som finansiering i samband med företagsöverlåtelser kommit att helt upphöra. Vad skatteutskottet 1981 begärde var inte generella utan särskilda regler som skulle hindra missbruk av de dåvarande bestämmelserna för egendomslivräntor. I reservation 11 berörs frågan om lön till barn. Enligt nu gällande regler skall barn ha fyllt 16 år för att inte sambeskattning skall äga rum av lön för utfört arbete i föräldrars företag. Vi reservanter anser att åldersgränsen bör sänkas till 15 år. I reservation 14 berörs ett område där, enligt vad riksdagen i flera år uttalat, en ändring är önskvärd. Trots detta har ingenting skett. Vad frågan gäller är huruvida egenföretagares pensionsförsäkringspremier skall få dras av i förvärvskällan. Som det nu är ingår premier för egenförtagares pensionering i underlaget för beräkning av egenavgifterna. Vad vi reservanter nu begär är att. förslag framläggs om rätt för egenföretagare att i förvärvskällan göra avdrag för premier för egen pensionsförsäkring. Jag förstår inte socialdemokraternas svekfulla handlande i denna fråga. Efter att tidigare ha varit med om att försöka få till stånd en ändring skjuter man nu frågan på framtiden. Anser verkligen socialdemokraterna att företagsformen skall avgöra om man skall få göra ett avdrag eller inte? I ett företag som drivs som aktiebolag får pensionsförsäkringspremie för företagsägaren dras av i förvärvskällan. Varför inte låta samma regel tillämpas för småföretagare som redovisar sitt företag som enskild firma? Kan ni från socialdemokraterna redovisa något enda sakskäl för att bibehålla nuvarande regler? Nog borde även ni i det socialdemokratiska partiet ha en känsla för att rättvisa och lika behandling skall vara normgivande i skattesystemet, och det tror jag att ni har. Jag har i denna riksdag och i skatteutskottet många gånger varit med om att man kunnat respektera ett förslag också från oppositionen. I denna fråga har skatteutskottet i flera år varit enigt om att nuvarande regler är otillfredsställande från likformighetsoch rättvisesynpunkt och att en ändring därför är önskvärd.

Utskottet har också framhållit att den nuvarande ordningen, som innebär att premierna för egenföretagares pensionering ingår i underlaget för beräkning av egenavgifter, är otillfredsställande från likformighetsoch rättvisesynpunkt och att en ändring av bestämmelserna därför är önskvärd. Utskottet vidhåller denna uppfattning.” Utskottet fortsätter: ”Som framgår av den inledningsvis lämnade redogörelsen har företagsskattekommittén presenterat en principskiss för beskattning av egenföretagare enligt en s.k. staketmodell innebärande bl.a. att egenföretagaren i princip jämställs med en löntagare. En staketmodell vid beskattningen skulle kunna lösa den i motionerna aktualiserade frågan om egenföretagares avdrag för pensionsförsäkringspremier. Införandet av en staketmodell är emellertid en fråga som måste ses på lång sikt, och den olikformighet i fråga om pensionsförsäkringspremiers behandling i avdragshänseende som för närvarande råder bör enligt utskottets mening lösas utan onödigt dröjsmål. Enligt utskottet bör det vara möjligt att åstadkomma åtminstone en provisorisk lösning i avvaktan på den omläggning av beskattningen av enskild näringsverksamhet som kan bli resultatet av företagsskattekommitténs arbete.” Efter detta mycket bestämda uttalande förra året hade jag förväntat mig att regeringen skulle göra någonting. När så inte skett är det naturligt att vi motionärer återkommer för att på nytt aktualisera frågan. Vad gör då socialdemokraterna i utskottet? Jo, de avger ett mycket ljumt och ointresserat uttalande när det gäller att rätta till en lagstiftning, som de ett år tidigare sagt är otillfredsställande från likformighetsoch rättvisesynpunkt. Tar verkligen socialdemokraterna avstånd från kravet på rättvisa och likformighet i dagens skattesystem? Tidigare har vi i utskottet kunnat enas om att rätta till direkta orättvisor i skattelagstiftningen. Jag beklagar socialdemokraternas bristande respekt för det som jag hittills trott vara grunden för arbetet i skatteutskottet, nämligen att skapa skatteregler som innebär rättvisa och lika behandling av de skattskyldiga. Att först erkänna att reglerna är orättvisa och sedan inte vilja vara med och rätta till dem är verkligen — jag ber om ursäkt för att jag tar i — både hänsynslöst och skrämmande. I reservation 15 tas frågan upp om rätt till avdrag för arbetsrättsligt skadestånd. Arbetsrättsliga regler återfinns i dag i en mängd olika lagar, däribland semesterlagen och MBL. Bestämmelserna är krångliga och svårtolkade, och en arbetsgivare kan lätt, helt omedvetet, bryta mot någon bestämmelse. Framför allt av detta skäl bör ett skadestånd vara avdragsgill kostnad i arbetsgivarens rörelse. Ett annat skäl är att huvudprincipen i skattesystemet hitintills har varit att det belopp som är skattepliktigt för mottagaren också skall vara avdragsgillt för utgivaren av beloppet. Genom förbudet mot avdrag har man brutit mot denna tidigare självklara regel. I reservation 17 berörs aktiebolags beskattningsår. Enligt min uppfattning gares pensionsförsäkringspremier har utskottet vid upprepade tillfällen Ö ttnings HOregsbeskalsnines pekat på att den övre gränsen vid beräkning av ATP-avgift numera slopats frågor m.m. ia ; bör aktiebolagens samtliga inkomstslag följa räkenskapsåret, och det är detta som vi reservanter begär att regeringen skall lägga fram förslag om. I reservation 18 tas på nytt upp frågan om ett mindre fribelopp vid beräkning av egenföretagares arbetsgivaravgift. Under en tidigare period medgavs ett sådant avdrag. Trots att andra grupper nu får göra betydande schablonavdrag och trots att orättvisan fortfarande finns kvar beträffande underlaget för beräkning av arbetsgivaravgiften, nämligen den att i underlaget ingår även avkastning på i företaget investerat kapital, har den socialistiska majoriteten i utskottet inte heller här kunnat respektera kravet på rättvisa och likformighetsprincipen. Herr talman! Med vad jag nu har anfört vill jag yrka bifall till samtliga de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Mycket har hänt under de senaste åren inom företagsbeskattningen. Sedan regeringsskiftet 1982 har lagernedskrivningarna begränsats och forskningsavdraget slopats. Faktum är också att bolagsskatten har sänkts från tidigare 58 9 till i dag 52 Jo — trots att socialdemokraterna på vissa håll många gånger betraktas som ett skattehöjarparti. I viss omfattning har även förenklingar genomförts, och en sådan förenkling är avskaffandet av den kommunala beskattningen av aktiebolag fr.o.m. inkomståret 1985. När vi tidigare år i kammaren har debatterat beskattningen av företag har framförts krav på kraftigt sänkta skatter från de borgerliga och krav på kraftigt höjda skatter för företagen från vpk. I dag finns det inte ett så stort svängrum i debatten, då det enbart är de borgerliga partierna som återkommer med sina krav och också svarar för samtliga reservationer som är fogade till detta betänkande, som vi nu har att ta ställning till. Vpk har ej några reservationer, och jag tolkar det på ett sådant sätt att vpk vill, i motsats till de borgerliga, avvakta resultatet av det utredningsarbete som har pågått och pågår inom detta område. Det är ett moderniseringsarbete som pågår — ett arbete som Kjell Johansson efterlyser. Jag medger att det finns ofullkomligheter i företagsbeskattningen, men vid en internationell jämförelse står den sig väl. Vad händer då inom detta område?

Inom regeringskansliet är därutöver 1980 års företagsskattekommittés förslag till en s.k. staketmetod för beskattning av enskild näringsverksamhet och handelsbolag föremål för överväganden. I sitt fortsatta arbete kommer också företagsskattekommittén att ta upp frågor som reservanterna på nytt har aktualiserat, trots att dessa frågor så gott som samtliga under de senaste åren har prövats av riksdagen. Detta visas också genom det register som tagits med som bilaga till detta betänkande. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning har vid behandlingen av reservan ternas yrkanden inget nytt av betydelse framkommit som skulle föranleda utskottet att inta en annan ståndpunkt än vid de senaste tillfällen som dessa yrkanden behandlades.

Den fråga som snabbast av alla har återkommit på riksdagens bord i detta betänkande är yrkandet om införande av det s.k. renkontot. Så sent som i december avslog riksdagen detta yrkande. Till följd av Tjernobylolyckan och den därmed sammanhängande höga utslaktningen av ren ville de borgerliga införa detta konto för att åstadkomma en utjämning av resultaten över flera år. Med litet distans till denna olycka kan i dag konstateras, att med de möjligheter till resultatutjämning som redan i dag finns var det ett riktigt ställningstagande från riksdagens sida att avslå förslaget om renkonto. Motiven för att nu införa ett permanent konto för renägare är i dag ännu svagare än det var för några månader sedan — detta också av andra skäl. Jag skall helt kort, herr talman, kommentera ytterligare några av de 18 reservationerna i betänkandet, av vilka moderaterna ensamma svarar för tre. fr.o.m. 1985 års taxering har i lagen intagits vissa spärregler för fåmansföretag i syfte att undvika handel med s.k. förlustbolag. Moderaterna villi en reservation luckra upp dessa regler. De vill även ge rätt att kvitta ett års förluster mot tidigare års vinster samt att en utredning tillsätts i syfte att möjliggöra överförande av investeringsreserv och resultatutjämningsfond från enskild firma till aktiebolag. En bred majoritet av utskottet avstyrker förslagen, då bl.a. reglerna om förlustavdrag kommer att aktualiseras i det nu pågående utredningsarbetet. I övrigt vill utskottsmajoriteten hänvisa till vad som sagts om att ytterligare utvidga möjligheterna till resultatutjämning genom olika former av kontoavsättningar. Moderaterna yrkar i en annan reservation att spärregeln för ianspråktagande av investeringsreserv skall slopas. Även om den regeln kan vara svår att praktiskt tillämpa och svår att förstå för många skattskyldiga, vill inte utskottsmajoriteten biträda detta yrkande, då det omfattande översynsarbete som för närvarande pågår troligtvis också omfattar detta område. I en gemensam reservation yrkar de borgerliga att tidsgränsen för avsättning till investeringsreserv, som är den 31 mars taxeringsåret, slopas för handelsbolag. Den särskilda regeln om handelsbolag har tillkommit av praktiska skäl, eftersom de olika delägarna kan ha anstånd till olika tidpunkter eller även i övrigt ha olika sista dag för avlämnande av självdeklaration. En ändring är inte okomplicerad, varför allting talar för att den nuvarande ordningen bibehålls. Det pågående översynsarbetet kommer också i detta fall att omfatta investeringsreserverna, varför ej heller detta yrkande kan biträdas av utskottsmajoriteten. I en gemensam borgerlig reservation yrkas också att olikheterna i beskattning undanröjs mellan egenföretagare och anställd i aktiebolag, genom att det medges att pensionsförsäkringspremie utgör avdragsgill Prot. 1986/87:94 kostnad i förvärvskälla. Margit Gennser uttrycker stor besvikelse över att 25 mars 1987 ingenting har hänt. Jag kan dock trösta henne med att utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen uppmärksammar problemet i sitt fortsatta arbete och framlägger förslag som innebär att man undanröjer den nuvarande olikformigheten. Den starka skrivningen i betänkandet verifierar att utskottet vill att frågan skall bringas till sin lösning, men eftersom frågan är mycket komplicerad vill jag uppmana er: Ha tålamod! I en gemensam folkpartioch moderatreservation yrkas att regeringen bör framlägga förslag om att delägarskap i två eller flera partrederier skall anses utgöra en förvärvskälla. Utskottet har understrukit att partrederiernas ekonomiska problem är allvarliga. Vissa förbättringar har skett, bl.a. i den kommunala beskattningen. Den i reservationen aktualiserade frågan om tillämpningen av förvärvskällereglerna för verksamhet som bedrivs i partrederiform har också uppmärksammats av riksskatteverket. Arbetet med den sjöfartspolitiska propositionen pågår, och utskottet förutsätter att partredarnas ekonomiska situation kommer att beaktas i detta arbete. Som jag nämnde inledningsvis har vi efter regeringsskiftet avvecklat det s.k. forskningsavdraget. Anledningen till detta var att det avdraget fungerade mer som en skattesubvention till vissa företag än som en stimulans för ökade insatser för forskning och utveckling. Det är svaret till Kjell Johansson. Nu vill ni och moderaterna återinföra detta avdrag. Utskottsmajoriteten vidhåller sin principiella uppfattning i denna fråga och menar att riksdagen ej bör frånträda sin ståndpunkt. En återgång till de regler som gällde före den 1 juli 1984 i fråga om egendomslivräntors skattemässiga behandling krävs av samtliga borgerliga partier. Tidigare kunde den som sålde egendom mot vederlag i livränta beskattas i takt med att livräntan inflöt. Köparen erhöll då avdrag med utgivna belopp. Att behandla egendomslivräntorna annorlunda i beskattningshänseende än en vanlig köpeskilling är fortfarande, enligt utskottsmajoritetens uppfattning, ett vägande skäl för att även detta yrkande bör avfärdas. Den sista av de tre reservationer som jag inte har behandlat, där moderaterna är ensamma, gäller hyresersättning till närstående i familjeföretag. Vid ett liknande yrkande förra våren anförde utskottet att de regler som för närvarande gäller om ersättningar från fåmansföretag har tillkommit i syfte att begränsa dessa företagares möjligheter till skattelättnader för sig själva och andra närstående. Reservationen bör därför avslås. Den allra sista reservation som jag har för avsikt att helt kort kommentera är den som återfinns under rubriken Räkenskapsår. Som framförs i reservationen är den frågan redan föremål för överväganden inom regeringskansliet. Det finns heller ingen anledning för utskottsmajoriteten att vidta några ytterligare åtgärder i den frågan. Med det sagda, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag skall kommentera Bruno Poromaas anförande och inte ställa nya frågor, för att inte onödigtvis förlänga debatten. Det konstaterades att vänsterpartiet kommunisterna är mycket nöjt. Det har inte en enda reservation till detta utskottsbetänkande. Det visar just hur frågan om företagsbeskattningen har drivits sedan 1982, nämligen på det viset att man missgynnat de små och medelstora företagen och gärna gett favörer till de stora. Det gör alltid socialister och socialistiska företrädare. Det är så väldigt mycket enklare att styra stora företag. Vi har sett hur lätt det var att komma överens med banker, t.ex. när man skulle få fram forskningspengar, sälja optioner etc. Sedan får vi höra att vi skall ha tålamod. Den egenföretagare som måste kosta på sig betydligt högre premier än alla andra i vårt land, för att få den pensionstrygghet som alla skall kunna spara sig fram till, han skall ha tålamod. Vart har egentligen socialdemokraternas rättspatos tagit vägen? Det är väl rättvisa vi skall ha och en rättvis beskattning? Jag har noterat några ord som sades i debatten. Själv använde jag ordet klandervärt. Men andra hade ännu hårdare ord: hänsynslöst, skrämmande, orättvist osv. Vi har visat en rad exempel. Hur kan dessa åtgärder försvaras? Lagen skall väl ändå gälla lika för alla. Beträffande förlustbolagen kan jag ta ett exempel från min hemstad Malmö. Där har Saab fått en tomt för en billig penning, möjligtvis nästan gratis. Vad har Saab fått mer? Jo, företaget har fått Kockums förlustavdrag, och det är inte småsmulor att få med i boet. När man skall rekonstruera ett fåmansföretag har man inte ens möjlighet att överlåta aktiemajoriteten. Komma åt ”skalbolag” kan man göra på andra och mycket enklare sätt. Vi har också egendomslivräntorna. Det gäller verkligen för egenföretagare och för jordbrukare att kunna sörja för sin pensionering och kunna överlåta sin rörelse. Detta försöker man lägga hinder i vägen för. Är detta rättvisa, har vi verkligen ett rättvist skattesystem? Är verkligen det enda vi kan säga till dem som drabbas av orättvisan: Ha tålamod!
Herr talman! Bruno Poromaa svarade mycket litet på de frågor jag har ställt. Det han sade var bl.a. att man har sänkt bolagsskatten. Det berör inte den stora andel av företag som går under begreppet småföretag och som deklareras som enskild firma. Har socialdemokraterna så stort intresse för storföretagen att man har glömt bort småföretagarna? Man kan inte ens tillmötesgå det allra minsta lilla krav från småföretagarnas sida. Det gäller krav som har sin grund i orättvisa i skattesystemet. Dessa krav är man inte beredd att tillmötesgå. Jag måste säga att jag faktiskt känner det som upprörande att man inte har kunnat ta ställning för en så pass liten fråga som ändå för många har stor betydelse. Nu säger Bruno Poromaa att utskottet har gjort en stark skrivning. Jag har tittat i utskottsbetänkanden för flera år tillbaka. Då är det mycket lätt att konstatera att något så utslätat uttalande som det som gjorts i år från socialdemokraternas sida inte har gjorts på många år. Jag måste ställa frågan: Varför kunde man inte stå fast vid det ställningstagande och det uttalande som gjordes förra året? Då hade man ett klart uttalande om att det var ett — Prot. 1986/87:94 | felaktigt system som tillämpades, och att man var angelägen om att en 25 mars 1987 rättelse kom till stånd så snart som möjligt. Den nu aktuella skrivningen innebär som jag har tolkat den — jag har faktiskt fått det verifierat av dem som är mer insatta i vad som är avsikten än vad jag är — att man skall avvakta en ny utredning. Då är det sannolikt att frågan skjuts fram två tre kanske fyra år utan att någonting görs. Är det verkligen det man vill? Kan man inte rätta till en sådan här sak, utan låter man en för småföretagarna klar orättvisa stå kvar? När det gäller storföretagen var det inte så farligt. Då kunde man gå in och mycket snabbt göra en ändring som inte gav någon fördel för småföretagen. Bruno Poromaa sade inte någonting om kravet på fribelopp. Jag förstår att han inte berörde de reservationer särskilt mycket som har haft centermotio ner till grund. Det är, tycker jag, frågor av liten omfattning men som rör direkta rättvisekrav för en grupp i samhället som vi alla måste erkänna har gjort och gör en betydande insats. Men statsmakten är mycket negativ till att ge dem lika behandling när det gäller skatter och avgifter.
Herr talman! För att medge votering före middagspausen skall min replik bli kort. Bruno Poromaa hänvisade till det utredningsarbete som pågår om företagsbeskattningen. Men, Bruno Poromaa, det behövs ingen utredning för att medge avdrag av pensionspremier på rörelsebilagan i stället för att medge det som ett allmänt avdrag. Det behövs ingen utredning för att sänka åldersgränsen för lön till barn från 16 till 15 år. Det behövs bara att man ändrar en siffra i en lagparagraf. Det behövs ingen utredning för att medge avdragsrätt för ideella skadestånd. Det behövs bara att man går tillbaka till tidigare lagstiftning. Vi har sänkt bolagsskatten, sade Bruno Poromaa, från 58 9 till 52 96, trots att vi från visst håll betraktas som ett skattehöjarparti. Från vilket håll skulle det vara som man inte betraktar er som ett skattehöjarparti? Det skulle vara roligt att få reda på. Samtidigt höjde ni faktiskt skatten för de minsta företagen. Just det exempel som Bruno Poromaa själv tog upp visar att det innebär en skattehöjning för de minsta företagen. Därför frågar jag Bruno Poromaa: När tänker ni sluta med att konsekvent och systematiskt missgynna de minsta företagen?
Herr talman! Jag tänkte först vända mig till Margit Gennser. Jag har inte gjort mig till talesman för vpk. Då lyssnade verkligen inte Margit Gennser på vad jag sade. Jag sade att jag tolkade detta på ett sådant sätt att man vill avvakta det omfattande utredningsarbete som pågår. Sedan höjde Kjell Johansson rösten och upprepade fyra gånger att det behövs ingen utredning för att göra det och det. Men varför gjorde inte ni något under de sex år ni satt i regeringsställning, eftersom det inte behövs någon utredning? Varför vidtog inte ni de här åtgärderna, eftersom det är så enkelt på många olika områden. 113 Jag vill inte förlänga den här diskussionen, utan vill kort och gott hänvisa till det omfattande arbete som pågår på område efter område. Jag är övertygad om att vi snart kan skönja resultaten av det arbetet. Jag tror att vi inom loppet av ett år säkerligen har diskuterat företagsbeskattningen många gånger, så energiska som ni är när det gäller att diskutera den frågan.
Herr talman! Svaret är ganska enkelt och det gäller flertalet av de exempel jag nämnde. Det enkla svaret är att den lagstiftningen inte fanns under den tiden. Den har ni infört, till men för småföretagen. Det fanns alltså ingen anledning att ändra den lagen då. Den kom först när ni trädde till.
Herr talman! Jag tycker att det är egendomligt att man från socialdemokratiskt håll gång på gång kommer tillbaka och frågar: Varför gjorde inte ni det när ni satt i regeringsställning? Är socialdemokraterna så totalt handlingsförlamade att de inte kan ta ställning till en sådan enkel sak som att flytta avdraget för egenföretagares pensionsförsäkringar till rörelsebilagan? Kan man verkligen inte ta ställning till den frågan? Vad är skälet till att man slår till reträtt från förra årets uttalande, då man var klart positiv till att så snabbt som möjligt få en rättelse till stånd? Vad är motiveringen till detta? Jag förstår att Bruno Poromaa inte skall ta upp fler frågor. Det är klart att det inte finns några argument för att försvara många av de ställningstaganden som gjorts från er sida i utskottet.
Herr talman! Att vpk är nöjt syns av utskottsskrivningen — ingen reservation. Det finns också diskreta former för att falla varandra om halsen.
Herr talman! Får jag åter en gång vända mig till Stig Josefson. Om det var så enkelt som han gör gällande beträffande pensionsförsäkringen, vill jag fråga: Vad gjorde Stig Josefson under de borgerliga åren? Om företagens rent allmänna situation får ni besked, om ni tittar på resultaten i företagens bokslut. Oavsett om det är ett litet företag, som centern har värnat om i den här debatten, ett medelstort, som folkpartiet har värnat om, eller ett stort, som moderaterna har värnat om, är ju resultaten i dag helt andra än de var under de borgerliga åren.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande som nu behandlas avstyrks en lång rad motioner. I betänkandet behandlas och avstyrks bl.a. en motion som Bertil Danielsson och jag har väckt. Där finns ett yrkande om trädgårdskonto inom trädgårdsnäringen. Ett annat yrkande i motionen behandlas av jordbruksutskottet och avser behovet av ett skördeskadeskydd inom trädgårdsnäringen. Vi motionärer har konstaterat att just ett trädgårdskonto skulle kunna bli — Prot. 1986/87:94 ett bra skydd när det gäller skördeskador, skador som numera ofta kan 25 mars 1987 innebära ekonomisk katastrof för en företagare. Inom trädgårdsnäringen föreligger i princip ett lika stort behov som inom jordbruket av att skydda sig mot de ekonomiska konsekvenserna av skördeskador. Det är därför förvånansvärt att myndigheterna, trots olika utredningar, år efter år har låtit bli att ta ställning till dessa problem. Nu har problemet emellertid lösts inom jordbruket, men för trädgårdsnäringens vidkommande är det fortfarande olöst. Behovet av ett skydd är alltså påtalat i många utredningar, men det har ändå inte gjorts något konstruktivt. Under vissa år har bl.a. omfattande skador inträffat, t.ex. utvintringsskador på jordgubbsplantor, stora frostskador i fruktodlingar och översvämningsskador som har drabbat många andra produkter. Påfrestningarna i ekonomiskt hänseende för de enskilda odlarna har i vissa fall varit mycket allvarliga. Genom naturkatastrofanslaget har vissa odlare kunnat få bidrag. fr.o.m. 1984 har emellertid riksdagen tagit bort det anslaget. Det finns dock en möjlighet, nämligen att vända sig direkt till regeringen, men genom den praxis som har utbildats bl.a. när det gäller inkomstgränser är det i praktiken nästan omöjligt att få hjälp. Det finns därför ett mycket stort behov av att en gång för alla lösa dessa problem. I många fall kan det ta mycket lång tid efter en skada innan inkomster kan påräknas av odlingen. Under tiden har företagaren utgifter för löpande driftskostnader m.m. Då trädgårdsnäringen har en starkt varierande intäktsbild på grund av variationer i väder, köldskador, olika växtsjukdomar och skadedjur, borde det problemet kunna lösas genom införande av en möjlighet till resultatutjämning mellan åren. Herr talman! Vi anser att en bra lösning på problemet skulle vara att införa just ett trädgårdskonto. Det borde kunna få en uppbyggnad liknande det konto som redan finns inom skogsbruket. Det skulle gå att komma undan de stora problem, både administrativa och praktiska, som numera uppstår då skador inträffar. Jag vill därför fråga utskottets företrädare: Varför är det så svårt att gå dessa önskemål till mötes? Vi har arbetat för detta krav i sju år, och vi kommer att fortsätta om jag inte får något svar.

Herr talman! Eftersom jag fick en fråga skall jag försöka besvara den. Jag tycker att Ingvar Eriksson skulle börja med att övertyga sin egen partigrupp. Om jag inte missminner mig hade vi ett likartat yrkande förra året. Då sade ett enigt utskott, att den gällande skattelagstiftningen redan nu erbjuder betydande möjligheter till resultatutjämning. Ett enigt utskott förklarade sig då inte vara berett att medverka till ytterligare nya regler om inkomstutjämning genom en fondavsättning. Utskottet sade att man ville eftersträva en förenkling av taxeringsoch deklarationsarbetet. Vi måste således åstadkomma en förenkling även av reglerna för företagsbeskattning.

Herr talman! Bruno Poromaa säger att man inte, för att klara de här problemen, skall införa nya regler som skapar mer komplicerade förhållanden. Men verkligheten är den, att om en sådan här katastrof inträffar blir det mycket stora problem. De regler som man då temporärt finge införa skulle innebära stora administrativa kostnader och svåra avgöranden när det gäller att skapa rättvisa. Av det skälet hoppas vi att det skall vara möjligt att i varje fall så småningom komma fram till en lösning som en gång för alla klarar dessa problem. Näringen behöver och önskar det.
Herr talman! Jag vill än en gång rekommendera Ingvar Eriksson att försöka övertyga sin egen partigrupp, innan han försöker övertyga utskottsmajoriteten.

Herr talman! Partrederi som verksamhetsform berör de mindre företagen i kustoch närsjöfart. Den svenska handelsflottan har drastiskt minskat under de senaste tio åren. Mätt i dödviktston har drygt 80 96 försvunnit. Medan vi motionerar och pratar och skriver och röstar, får kustsjöfarten det allt svårare att överleva — den kustsjöfart som vi är så beroende av inte minst av beredskapshänsyn. Nu när vi äntligen har sluppit problemet med fast driftsställe, dyker problemet upp huruvida delägarskap i två eller flera partrederier skall räknas som en eller flera förvärvskällor. För att olika förvärvsgrenar skall anses utgöra ett enhetligt företag krävs enligt 18 § kommunalskattelagen att de förutom gemensam ledning skall ha gemensamhet i verksamhetsart. Det är vanligt att partredare har andelar i olika partrederier. I dessa fall är det brukligt att fartygen, som vart och ett utgör ett partrederi, seglar under gemensam beteckning, drivs av gemensamt managementbolag, har gemensam personal osv. Jag menar alltså att det finns täckning för att hävda att en partredares andelar i olika partrederier skall betraktas som en verksamhet. Varför skall vi sätta så många och onödiga krokben för dem som sliter i den här näringen? ”Sverige behöver en handelsflotta” är inte bara en dekal utan en viktig sanning. Den åtgärd som föreslås i reservation 8 behöver inte utredas mer. Det är en enkel åtgärd, som skulle stärka partrederierna som driftsform till gagn för svensk närsjöfart. Det finns all anledning att slå vakt om dem som finns kvar — både båtar och personal. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar gäller i vilken utsträckning som åklagare skall låta bli eller underlåta, som det heter på juristsvenska, att åtala någon som har begått ett brott som hör under allmänt åtal. Jag skall först säga några ord om åtalet som sådant. I Sverige, liksom i flertalet andra västliga rättsstater, gäller principen om absolut eller obligatorisk åtalsplikt. Det innebär att åklagaren skall vara skyldig att tala å brott som hör under allmänt åtal. I östländerna är man betydligt strängare. I många av dessa länder vet man inte vad det betyder att låta bli att åtala. Bakgrunden till detta synsätt kan man finna i tankarna om rättsstatens legalitetsprincip, som successivt växte fram under 1700 och 1800-talet, då man satte sig till motvärn mot godtycke och rättsosäkerhet i det då rådande systemet. Bit för bit trängdes detta godtycke tillbaka. Legalitetsprincipen innebär att staten inte får straffa någon utan att denne gjort sig skyldig till ett i lag beskrivet brott. Men principen innebär också — och det är precis lika viktigt — att staten utan undantag också skall straffa den som har gjort sig skyldig till brott. I annat fall råder inte likhet inför lagen. Åklagarnas åtalsplikt är därför ett nödvändigt element i legaliteten — alla skall behandlas lika. Man kan se åtalsplikten från ytterligare en rättssäkerhetssynpunkt. Att bli misstänkt för ett brott — kanske gripen och anhållen och utsatt för polisförhör — och sedan bli fri, inte därför att det har konstaterats att man är skuldfri utan därför att åklagaren underlåter att åtala är naturligtvis en situation som för den enskilde blir orimlig. Misstanken kvarstår, och vill den enskilde bli helt friad måste han eller hon driva ett enskilt åtal, inte i syfte att bli fälld utan för att bli helt friad från skuld. Vi har i vårt land sedan lång tid tillbaka regler om åtalsunderlåtelse, regler som alltså bryter igenom huvudprincipen. Men sedan 1985 har vi regler, genomförda av den socialdemokratiska regeringen, som är mycket långtgående vad gäller möjligheterna att underlåta åtal. De borgerliga partierna har inte kunnat ställa sig bakom de regeländringar som då genomfördes. Motiven härför har redan berörts. Låt mig bara innan jag kommenterar vår reservation säga något om bakgrunden kriminalpolitiskt. Sedan 1950 har brotten mer än femfaldigats. År 1986 uppgick antalet anmälda brott mot brottsbalken till omkring 927 000 enligt preliminära uppgifter. Detta innebär att vi sedan 1982 har fått 125 000 fler brott. Till 119 dessa brott skall läggas överträdelse av specialstraffrättsliga lagar, exempelvis narkotikastrafflagen. Då tillkommer ytterligare drygt 100 000 brott. Därmed är vi uppe i över 1 miljon brott per år. Det är ingen överdrift att konstatera att utvecklingen är mycket oroande. Samtidigt förhåller det sig så att det verkliga antalet brott i själva verket är väsentligt större. Detta beror på att många brott inte anmäls till polisen. De som blir utsatta för brott anser att det är meningslöst eftersom det ändå inte leder någonstans. Då ett brott har begåtts kan, som jag nämnde tidigare, åtalsunderlåtelse ges. Följden är att den som har begått brottet helt slipper påföljd. Antalet åtalsunderlåtelser uppgick år 1985 till ca 23 000, vilket var 2 000 fler än föregående år. En typisk situation då en åklagare kan avstå från att åtala någon är när denne redan står under åtal för annat brott och påföljden beräknas bli oförändrad. Nära hälften av alla åtalsunderlåtelser gäller denna kategori, som för övrigt har visat en snabb ökning de senaste åren. Vad det egentligen här är fråga om är att den som avvaktar rättegången för något brott kan, innan han har dömts, ”gratis” begå nya brott. Det är de brottsaktiva som kommer i åtnjutande av denna favör. Reglerna måste ändras så att åtalsunderlåtelse inte ges så ofta som nu. Utgångspunkten bör vara att på brott skall följa straff. I alla fall skall någon sanktion följa från samhällets sida. Sedan flera år tillbaka arbetar det samlade rättsmaskineriet under trycket av alltmer ansträngda och svårbemästrade förhållanden. Vad särskilt gäller kampen mot den växande brottsligheten har utvecklingen nu nått därhän att man på goda grunder kan tala om en kriminalpolitik i kris. Principen om hög frekvens och snabbhet i samhällsreaktionen, parad med den förutsebarhet och rättssäkerhet som ligger i domstolsprocessen, har successivt urholkats på olika områden. Samhället har på olika sätt sökt möta den kraftiga tillströmningen av upptäckta brott genom att del för del avlägsna olika brottskategorier och individer från att dras genom hela det straffrättsliga systemet. Ordningsbot, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse är exempel härpå. Nu gallras med hjälp av dessa institut över 300 000 individer bort från straffprocessen på ett mycket tidigt stadium. Därtill kommer det stora antal brott som begås av barn under 15 år, vilka sedan överlämnas till de sociala myndigheterna. Åtalsunderlåtelse är ett exempel på en bortsortering av brottmål från den ordinarie processen. De enskilda fallen rör ofta mindre allvarliga beteenden av ungdomar, men det är oroväckande att behöva konstatera att någon annan reaktion från samhällets sida oftast inte kommer till stånd. Socialdemokraterna vidhåller sin uppfattning att gällande regelsystem är bra. Den överslätande toleransen och låt-gå-mentaliteten upplevs av allt fler med förtvivlan och vanmakt. Det framstår som allt viktigare att vi bryter den tvehågsenhet och det motstridiga handlingsmönster från myndigheternas sida som utvecklas, att vi bestämmer oss för vad vi som samhällsmedlemmar tycker är rätt och fel i olika handlingar och vad vi tycker är allvarligt samt att vi reagerar därefter. Det måste erkännas att en svårhanterlig frågeställning uppkommer när rättsväsendet, liksom övriga samhällsområden, i ekonomiskt knappa tider måste finna vägar till ökad och bättre hushållning med resurserna. Mot kraven på besparingar och rationaliseringar står emellertid grundläggande förpliktelser i ett demokratiskt rättssamhälle att slå vakt om de fundament som bär upp medborgarnas tilltro och respekt för rättsordningens funktioner. Inom straffoch processrättsordningen gör sig dessa förpliktelser gällande med särskild styrka. Ser man på andra länders hantering av brottsligheten finner man att den väsentligt skiljer sig från den svenska liberala hanteringen. Herr talman! Reglerna om åtalsunderlåtelse kan inte accepteras. De utgör ettlediregeringens kriminalpolitik vilket vi med allt större oro reagerar mot. Man väljer strafförelägganden i ökad utsträckning. Man väljer åtalsunderlåtelser. Man väljer villkorlig frigivning. I stället för att möta brottslighetsvågen med en familjepolitik som återupprättar familjens styrka och integritet, med en skolpolitik som återger respekt för kunskap, ordning och reda, med en politik mot narkotikabrottslighet som verkligen bryter det mönster som vi har levt med ända sedan 1960-talet, väljer regeringen nu att söka få så många som möjligt som begår brott bortgallrade från rättssystemet. Vi kan inte acceptera det synsättet och den politiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till den borgerliga trepartireservationen nr 3 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Redan på hösten 1984, när utskottet behandlade propositionen om utvidgningar av åklagarnas möjligheter att låta bli att åtala, reserverade sig folkpartiets representant tillsammans med de övriga borgerliga ledamöterna i utskottet mot förslaget. Invändningarna mot förslaget från den gången står sig enligt folkpartiets mening fortfarande. Möjligheterna till åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning har utvidgats alltför mycket. De utvidgades då avsevärt, som det mycket riktigt står i dagens betänkande. Den absoluta åtalsplikten blev därmed åtskilligt urholkad — enligt vår mening alltför mycket. Tilltron till rättskipningen kräver att brott utreds och att brott beivras. Vi i folkpartiet kritiserar de gällande reglerna därför att de kan skada rättssäkerheten och den allmänna laglydnaden. Reglerna infördes för ett par år sedan eftersom rättsväsendets resurser då var hårt ansträngda till följd av en ständigt ökad brottslighet. Det gällde både den allvarligare och den mindre allvarliga brottsligheten. I det läget ville man från socialdemokratiskt håll dirigera resurserna mot särskilt samhällsfarlig brottslighet som narkotikabrottsligheter, den ekonomiska brottsligheten och den tilltagande våldsbrottsligheten. Men enligt vår mening får inte ekonomiska hänsyn väga tyngre än omsorgen om rättssäkerheten. Det ligger en fara i att möjligheterna att låta bli att åtala har utvidgats alltför mycket. Principen om likhet inför lagen måste upprätthållas. Det är ett viktigt liberalt krav. Men tyvärr leder den vidgade rätten för åklagare att underlåta åtal rimligen till en mer slumpmässig och godtycklig straffrättskipning. Inte heller principen om förutsebarhet i rättskipningen är tryggad i det nuvarande systemet. Vidare har det enligt vår mening en både allmänpreventivt och individualpreventivt negativ effekt när alltför många av dem som begår ett brott inte drabbas av tillräcklig reaktion från samhällets sida. Visst är för en del människor förundersökning och beslut om åtalseftergift något obehagligt och uppfattas säkert av dem som en varning från samhällets sida. Men alltför många nonchalerar dessa samhällets beslut och tolkar dem helt felaktigt. En sådan utveckling kan vi inte godta. Den är särskilt betänklig när det gäller ungdomar. För dem är det nödvändigt att samhället ger normer och konsekventa handlingsmönster, och en åtalsunderlåtelse kan för dem vara en helt felaktig signal från samhällets sida. Herr talman! Det kan inte heller vara riktigt att till åklagarna överföra alltmer renodlade domstolsuppgifter. Det innebär bl.a. att rollfördelningen mellan åklagare och domare blir grumlig och oklar. Det innebär också att lekmannainflytandet över straffrättskipningen minskar och därmed den offentliga insynen. Domstolsförfarandet är offentligt, och lekmän medverkar där i stor omfattning. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 3 i betänkandet. Vi folkpartister har också tillsammans med utskottets moderater till betänkandet fogat ett särskilt yttrande som gäller den regionala åklagarorganisationen. Det är ju alltid bra att få veta hur en omorganisation har fallit ut, t.ex. den om den regionala åklagarorganisationen.